Herr talman! Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 inte ska slå mot företagen i Varberg och Halland. Styrelsen för Vattenfall AB har beslutat att inleda en process för att avveckla kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Frågan innefattar även förhandling med Eon AB, som är delägare i Ringhals AB. Slutligt beslut fattas i styrelsen för Ringhals AB. Riksdagen har beslutat att Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Enligt information från Vattenfall är bolagets beslut fattat på affärsmässiga grunder och baserar sig på att reaktorerna inte längre är lönsamma. Det är ett ansvar för bolagets styrelse och ledning att göra denna bedömning. Regeringen anser att den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Varberg och Halland finns i den egna regionen. Därför ligger också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna hos länet. Tillsammans med länets egna prioriteringar och insatser skapar regeringens satsningar inom den regionala tillväxtpolitiken, näringspolitiken och övriga politikområden bra förutsättningar för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i alla delar av landet.

Herr talman! Tack också Jörgen Warborn för interpellationen! Den ger ju också mig möjlighet att reda ut ett och annat. Att regeringen är ansvarig för att Vattenfalls styrelse har valt att fatta ett affärsmässigt beslut är ju inte korrekt. Det är styrelsen för Vattenfall AB som har fattat det här beslutet och sedan informerat både ägaren och allmänheten om sin inriktning på verksamheten. Jag kan ha fel, men jag har uppfattat det så att riksdagen har fastställt inriktningen för Vattenfall att vara ett affärsdrivande bolag. Om Moderaterna har någon annan synpunkt och tycker att Vattenfall ska agera på något annat sätt vore det en intressant synpunkt. Men så länge som Vattenfall är affärsdrivande är det styrelsen som har att agera utifrån affärsmässiga villkor. Det är alltså inte regeringen som har fattat det här beslutet eller tvingat Vattenfalls styrelse att fatta det. Det andra som jag vill ta upp är att det som är nytt här är ju en framflyttning i tid. Tidigare har Vattenfall kommunicerat att man har tänkt att stänga de reaktorer som har blivit gamla och där underhållskostnaderna är ganska stora kring 2025. Nu kommer beskedet att de kan stängas 2018-2020. Det rör sig alltså om ett antal år tidigare än vad som beräknades från början. Det är det som är utmaningen, att ett antal av dessa reaktorer kommer att stängas. Jag är helt säker på att den regionala tillväxtstrategin som man jobbar med i länet också tar fasta på att de äldsta reaktorerna kommer att stängas av, eftersom bolaget tidigare har varit så tydligt med det. Nu blir det en något tidigare stängning, men det finns fortfarande ganska gott om tid för att jobba med dessa frågor. Det är inte så att Vattenfalls hela verksamhet i Ringhals kommer att stängas ned. Det rör sig om två reaktorer, men huvuddelen av verksamheten kommer att vara kvar eftersom detta med säkerhet och mycket annat ju är desamma. Oavsett hur många reaktorer som drivs behöver man en viss typ av organisation. Men det är klart att det blir en utmaning när de gamla reaktorerna inte längre kommer att fortsätta att drivas. Då har man ett antal år på sig att jobba strategiskt med detta. Jag vill berömma länet och regionen för att man har goda förutsättningar. Det finns ett ganska starkt underliggande näringslivsklimat i regionen med en ganska god sysselsättningsutveckling, och man har en relativt låg arbetslöshet. Det här kommer att bli en utmaning, men man har antal år på sig att jobba med den och också växla över i nya näringar som kommer att växa fram. Jag återkommer till det senare, men det är viktigt att säga att det här är en tidigareläggning av planeringsförutsättningarna. Reaktorerna 3 och 4 kommer fortsättningsvis att drivas kanske fram till 2040-talet, och det är ju ganska långt dit. Men de planeringsförutsättningarna har gällt ganska länge. Det är marknadspriset på el som de facto har påverkat alla energibolags bedömningar av vilka investeringar som är lönsamma och inte lönsamma och hur mycket återinvestering som man ska göra i gamla anläggningar eller om man ska satsa på nytt. Det är det som är den stora utmaningen, inte bara för Vattenfall utan för alla stora energibolag runt om i Europa.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att ägarstyrningen i staten inte går till så att våra statliga bolag lägger örat mot rälsen och funderar över vad regeringen tycker och tänker. De har uppdrag som respektive bolag har att förvalta och verkställa. Vattenfall är ett affärsdrivande bolag och ska fatta sina beslut på affärsmässiga grunder. Att staten och regeringen skulle upphäva beslutet antar jag är Jörgen Warborns uppfattning, inte Moderaternas som parti. I så fall skulle det betyda en helt annan styrning än affärsmässighet av statens viktigaste och största bolag. Det måste vara styrelsen som fattar de affärsmässiga besluten. Nu har marknadspriserna förändrats så pass mycket att det verkligen påverkar investeringsmöjligheterna på energiområdet och också påverkar lönsamheten i gamla verksamheter. Det får en del sådana konsekvenser, vilket innebär att man tvingas stänga ned verksamheter för att de inte längre är lönsamma. Det visar betydelsen av Energikommissionen. Den blir ännu viktigare genom detta.

Det blir underlag för en energiöverenskommelse som ska fokusera på förhållandena för elförsörjningen 2025-2030. Det är de åren vi egentligen talar om. Det är då det verkligen får effekt om vi inte arbetar förebyggande. Vårt politiska ansvar att jobba med energipolitiken blir oerhört viktigt. Jag hoppas därför att det gemensamma arbetet i Energikommissionen kan bära frukt. Man kan alltid, om man vill göra frågan politisk, säga att regeringen har höjt effektskatten och därför är det vårt fel att Vattenfall fattar det beslutet. Men problemet för Warborn blir att den borgerliga regeringen höjde effektskatten mer än den nuvarande regeringen. Är det då ert fel att Vattenfall fattar det beslutet, Jörgen Warborn? Jag tror inte att det är så enkelt, utan det krävs en samlad bedömning av kostnadsläget för att kunna göra återinvesteringar. Jag ska ärligt säga att jag tror att med det här beslutet kommer ett antal underhållsinsatser inte att genomföras och inte heller återinvesteringar. Det kommer att påverka verksamheten när beslutet väl är formellt fattat. En del insatser kommer inte att genomföras medan andra kommer att behöva fullföljas även när verksamheten ska stängas ned. Mycket av verksamheten kommer naturligtvis att vara kvar eftersom flera reaktorer fortsätter att vara igång. Det kommer att bli en omställning, och mitt besked är detsamma som arbetsmarknadsministerns, att vi kommer att följa detta mycket noga. Om det behövs ytterligare insatser för att några myndigheter inte klarar av sitt uppdrag i det här läget eller om vi behöver göra extraordinära insatser för att regionen inte klarar av det är vi beredda att lyssna. Jag uppfattar att regionen har en plan som är inriktad på att det här kommer att hända och att de jobbar med sina specifika förutsättningar på en arbetsmarknad som fungerar relativt väl i svenskt perspektiv och där arbetslösheten är relativt låg. Jag skulle vilja säga att om det är någon region som har hyggliga förutsättningar att klara omställningen så är det Halland. I och med Vattenfalls beslut blir det en viss tidigareläggning av de insatser som ändå skulle behöva göras.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det även här var ganska förväntat att de äldsta reaktorerna skulle läggas ned före 2025. Bolaget har tidigare varit ute och talat om den möjligheten. Därför är det ingen total överraskning att det presenteras nu. Däremot är det något oväntat att de lägger ned Oskarshamn 2 eftersom de för tillfället arbetar med modernisering och effekthöjning där. Återigen: Om man frågar bolaget sker det på grund av prisbilden. Det blir svårt att med de låga energipriserna på marknaden räkna hem lönsamhet. Det var inte helt oväntat. Vi hade förväntat oss det. Det är en av anledningarna till varför Energikommissionen tillsatts och varför vi är noga med att skapa långsiktighet i dessa frågor. En sak som vi gjort på kort sikt gäller effektreserven. Det är oerhört viktigt att både privatpersoner och företag i Sverige vet att Sverige har energi. Precis som Jörgen Warborn säger tar det ett antal år att säkra detta. Just nu har vi elöverskott i Sverige. Vi har väldigt låga priser på energi. Men om mycket energiproduktion läggs ned kommer priserna att börja krypa uppåt. Det är rimligt att så sker, och då är det viktigt att vi ser till att det finns effekt i systemet. Därför har vi valt att dra tillbaka den borgerliga regeringens beslut att avveckla effektreserven och i stället se till att den kan finnas kvar så att vi inte äventyrar industrins och andra elkonsumenters rätt till stabil elförsörjning. Det här understryker behovet av ett långsiktigt arbete i Energikommissionen. Energiförsörjningen är viktig för svenska hushåll och framför allt för svensk industri.